Herr talman! Som herr Nyman alldeles nyss har sagt blev man kanske litet konfunderad när man tog del av propositionen rörande SVETAB. Vi undersökte då möjligheterna att framlägga någon motion i ärendet. Jag förstår fuller väl att regeringspartiet naturligtvis skulle med glädje ha sett att det i motioner från moderata samlingspartiet framställts konkreta avslagsyrkanden. Men, herr talman, det fick man inte. Man fick i stället en motion från vårt håll som gick ut på att SVETAB:s verksamhet skall koncentreras, i första hand till Norrbottens län. Motiveringen för detta vårt yrkande är att staten i Norrbottens län har ett särskilt ansvar för utvecklingen på grund av att staten är ägare till den övervägande delen av länets stora naturtillgångar. Dessutom har staten ibland inskränkt enskildas initiativmöjligheter inom länet. Vi diskuterade, herr talman, bara för några dagar sedan frågan om inmutningsförbud. I vår motion har uttalats att SVETAB bör ägna speciell uppmärksamhet åt de möjligheter till sysselsättningsskapande verksamhet som kan grunda sig på de av staten ägda eller kontrollerade tillgångarna, liksom att SVETAB i möjligaste mån även skall stimulera det enskilda näringslivet. Nu säger statsutskottets majoritet i sitt utlåtande över motionen att utskottet inte finner det välbetänkt att förorda någon precisering av bolagets 1okaliseringspolitiska målsättning utöver den i propositionen givna — i propositionen talar man närmast om regioner med sysselsättningssvårigheter. Man skulle naturligtvis som motionär — eftersom i motionen krävts, som jag sade, mera koncentration av verksamheten i första hand till Norrbottens län — ha önskat en ännu hårdare skrivning i reservationen nr 2 än som här föreligger. I denna reservation, som är en gemensam borgerlig reservation, säger man emellertid klart ifrån att SVETAB:s verksamhet skall »koncentreras till orter och regioner där det råder sysselsättningssvårigheter och behov av nya arbetstillfällen, något som gäller inte minst i övre Norrland». Med den skrivningen i reservationen och med hänsyn tagen till de av mig nyss kortfattat redovisade aspekterna på äganderättsförhållandena just i övre Norrland och speciellt i Norrbottens län, vågar jag, herr talman, utgå från att detta bolag verkligen skall ta itu med problematiken uppe hos oss i vårt bekymmersamma läge. Jag skall inte i kväll, herr talman, ta upp tiden längre utan yrkar bifall till föreliggande tre reservationer. Jag vill inte använda ytterligare tid, herr talman, av det skälet att vi under den kommande veckan skall ha en lokaliseringspolitisk debatt med utgångspunkt från ett synnerligen omfattande utlåtande från bankoutskottet. Jag saknar därför nu anledning till att uppta den debatten.

Herr talman!

Industrietableringsdelegationen var alltså redan från början avsedd att vara ett provisorium. Enligt departementschefen kan läget nu bättre överblickas och organisationen därmed ges en mera konkret form. Departementschefen har stannat för att överföra etableringsverksamheten på det inom utvecklingsbolaget bildade svenska industrietableringsaktiebolaget. Utskottet har — det vill jag understryka vilket även herr Nyman gjort — enhälligt tillstyrkt detta förslag. Vid utlåtandet finns emellertid tre reservationer fogade, vilka inte i och för sig berör sakfrågan. I den första reservationen klagas över att propositionen givit knapphändiga informationer. Majoriteten i utskottet kan inte dela denna uppfattning, ty propositionen jämte de informationer som lämnats vid behandlingen i avdelningen har enligt vårt förmenande givit fullgott underlag för ett ställningstagande till förslaget om det nya bolaget. I den andra reservationen vill man göra en begränsning av det blivande bolagets verksamhet genom att i beslutet tills vidare låsa fast verksamheten enbart till lokaliseringsobjekt. I propositionen heter det att »särskild uppmärksamhet bör ägnas åt industrietablering i regioner med sysselsättningssvårigheter». Här ges alltså en klar prioritering åt särskilt utsatta områden i landet, och för majoriteten i utskottet föreligger ej några sakliga skäl för att utöver denna turordning binda upp företagets verksamhet. Vi menar nämligen att Norrbottens behov genom detta förslag i allra högsta grad tillgodosetts. Men man kan inte bortse från, herr Strandberg, att det även finns andra områden i landet som har svårigheter med sysselsättningen och som måste tillgodoses.

När det gäller takten i delegationens arbete vill jag erinra om att denna lämnat ett delbetänkande betitlat »Förslag till samordning», vilket varit på remiss och för närvarande är under behandling i departementet. Utskottsmajoriteten finner mot den bakgrunden det ej motiverat att i nuvarande läge skriva till Kungl. Maj:t. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets utlåtande.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

Herr talman! Jag skall också fatta mig kort med hänsyn till den sena timmen, men kanske ännu mera därför att den debatt som vi har haft om statliga företag — de tre senaste utskottsutlåtandena handlar ju om statliga företag — har förts i en för de statliga företagen mycket mer positiv atmosfär än vi tidigare har varit vana vid. Som företrädare i regeringen för de statliga företagen hälsar jag detta med stor tillfredsställelse.

Det ställdes en del frågor till mig bl.a. av herr Nyman. Också i herr Strandbergs inlägg framfördes en del synpunkter som jag något vill kommentera, inte så mycket i polemiskt syfte utan i rent klargörande syfte. Vi är alla överens om att SVETAB bör inrättas, och vi är också överens om storleken av den satsning som vi i dagsläget anser det rimligt och riktigt att ge företaget. Den oenighet som har kommit fram gäller de begränsningar som de borgerliga partierna gemensamt vill göra i SVETAB:s verksamhet. Längst går — naturligtvis, får man väl säga — moderata samlingspartiet i en partimotion, som vill inskränka bolagets verksamhet till Norrbottens län. I den gemensamma skrivningen avvek moderata samlingspartiet från sin extrema ståndpunkt, och man enades i stället om att kräva att verksamheten borde koncentreras till orter och regioner där det råder sysselsättningssvårigheter och behov av nya arbetstillfällen, något som gäller inte minst i övre Norrland, samt att verksamheten enbart skall inriktas på lokaliseringsprojekt. Då vi inte accepterar denna begränsning av företagets verksamhet beror det verkligen inte på det är poängen i det jag vill anföra här — någon bristande känsla för angelägenheten av ytterligare åtgärder för att stimulera industriaktiviteten i Norrbotten. Tvärtom menar vi att just från den utgångspunkten får man icke belägga företaget med de restriktioner som man begär från de borgerliga partiernas sida. Det talas mycket i norrlandsdiskussionen om den sysselsättningsminskning som ägt rum vid vissa av de statliga företagen i Norrbotten. Denna sysselsättningsminskning har ägt rum därför att vi också av de statliga företagen — och där borde vi vara överens — måste kräva effektivitet och lönsamhet, om företagen skall kunna leva vidare. LKAB bryter i dag dubbelt så mycket malm och får dessutom fram en mera förädlad slutprodukt än för tio år sedan, samtidigt som antalet sysselsatta under den tiden gått ned med ett par tusen man. Att sedan Vattenfall har ett mindre antal anställda när vattenkraftsutbyggandet minskar är en självklarhet. Det får inte leda oss till att kritisera företagen för att de driver sin verksamhet rationellt. Men det skall självfallet leda till ökade krav på att skapa alternativa sysselsättningstillfällen genom expansion av de existerande statliga företagen i Norrbotten, genom nyetablering av statliga företag och självfallet också genom etablering av privata företag med eller utan stöd från samhällets sida. Det är just detta som Ang. statlig företagsetablering vår politik för närvarande är engagerTad i. För att börja med de rent statliga företagen kan jag försäkra kammarens ledamöter att det investeringsarbete som sker i dessa företag under de senaste två åren har bedrivits med en alldeles speciell intensitet och nu går in i sitt slutskede. Resultatet härav kommer att redovisas under innevarande års riksdag, och då får de borgerliga partierna tillfälle att visa sin vilja att deltaga i en expansion av de statliga företagen också i Norrbotten. När man begär inskränkning av SVETAB:s verksamhet till vad man kallar för enbart lokaliseringsprojekt innebär det inte att man i verkligheten prioriterar Norrbotten eller Västerbotten. Jag tror att idén att man skulle kunna driva en industriell aktivisering med en hård begränsning till att nå sysselsättningseffekt just på ett bestämt ställe baserar sig på ett feltänkande. Det skulle innebära att man tror att det är möjligt att ha ett isolerat och separat norrbottniskt, västerbottniskt, västernorrländskt, jämtländskt eller annat regionalt näringsliv. Det går inte. Den aktivisering som vi eftersträvar i norrlandslänen kan i flertalet fall bara komma till stånd om detta näringsliv ordentligt integreras med näringslivet i Övrigt i Sverige. De mest lyckade exemplen på lokalisering i Norrland visar just detta samband mellan norrländskt och övrigt näringsliv, nämligen de filialer som med användande av medel ur investeringsfonderna blivit utlagda av de stora, väletablerade företagen. Det gäller Bulten i Kalix, ASEA, Sieverts kabelverk och flera andra företag. SVETAB, som naturligtvis i startögonblicket är ett mycket blygsamt företag, måste också arbeta på samma sätt. När jag säger att det är många projekt som företaget arbetar med gör jag det därför att det arbete som för närvarande pågår i etableringsdelegationen kommer att direkt överflyttas till SVETAPB, vilket gör att SVETAB skall kunna starta omedelbart. Den juridiska startpunkten blir i det fallet alltså också en effektiv företagsstartpunkt. Många av de projekt som för närvarande är under bearbetning och som står rätt nära sitt förverkligande kommer att kunna realiseras med sysselsättningseffekt i Norrbotten bara under förutsättning att de samtidigt får en förankring också i andra delar av landet. Det skulle skapa en alldeles orimlig osäkerhet och tveksamhet för företagsledningen i SVETAB om den hela tiden — med de restriktioner som den borgerliga reservationen vill lägga på den — skulle behöva säga sig att det eller det projektet måste vi avstå från därför att det faktiskt får en sysselsättningseffekt också i andra delar av landet. Om man alltså tänker igenom det hela litet närmare och ur praktisk synpunkt så finner man att den restriktion som de borgerliga reservanterna vill lägga på SVETAB, i verkligheten faktiskt bottnar i ett feltänkande. Jag tror att vi kommer att kunna bli överens om det. Sedan har man funnit det oklart hur utvecklingsbolaget och SVETAB kommer att förhålla sig till varandra, eftersom båda så att säga engagerar sig i nya projekt.

Man kanske allra enklast kan uttrycka det så, att SVETAB köper licenser, medan SUAB säljer licenser. Och redan nu är ett mycket intimt samarbete etablerat mellan etableringsdelegationen, «alltså SVETAB, och utvecklingsbolaget. SVAB har på kort tid byggt upp en kompetent organisation, och etableringsdelegationen har samarbetat med SUAB för utvärderingen av olika projekt och projekt som kräver ytterligare utvecklingssatsning. Därefter kommer SVETAB in på ett senare stadium. Hur kommer förvaltningsbolaget in i denna bild, har man frågat. Det kommer vi att kunna redovisa rätt snart. Vi kommer att kunna göra det inte vid 1970 års riksdag, som herr Nyman antog, utan propositionen om förvaltningsbolaget kommer att kunna offentliggöras, tyvärr inte redan mot slutet av vårriksdagen, som jag hade hoppats, men under sommaren, och den kan följaktligen behandlas redan vid höstriksdagen. Då får vi tillfälle att diskutera målsättningen för de statliga företagen. Det skulle i och för sig vara frestande att göra det nu, men jag skall inte göra det. Jag vill bara nämna att för att SUAB och SVETAB fortlöpande skall kunna använda sina resurser på ett produktivt sätt och för att de icke skall förvandlas till holdingoch förvaltningsföretag kommer bolagen att kunna avyttra aktierna i de företag som de etablerar, bl.a. till förvaltningsbolaget. Jag hoppas att jag därmed har klargjort relationen mellan SVETAB och utvecklingsbolaget och kanske framför allt klargjort vad en formaliserad lokaliseringsbegränsning av SVETAB:s verksamhet skulle innebära. Det skulle i verkligheten innebära en sänkt lokaliseringseffekt när det gäller SVETAB:s verksamhet och icke en höjd — som man kanske har föreställt sig.

I den debatt som i fjol ägde rum när det gällde utvecklingsbolaget gav den borgerliga sidan uttryck åt tveksamhet. Jag tror att vi nu — inte bara vi som framlagt förslaget om utvecklingsbolaget utan även den borgerliga oppositionen — är överens om att utvecklingsbolaget efter det att bolaget har ett års aktivitet bakom sig och när vi har sett vilka typer av projekt det varit fråga om och hur bolaget har utvecklats är ett företag som spelar en viktig roll i svenskt näringsliv. Jag tror att vi kommer att få höra flera positiva omdömen om SVETAB om ett år.

Herr talman! Herr statsrådet uttalade sin glädje över den hyfsade debatt som har förekommit, och jag hoppas att jag inte skall bidra till att den blir mindre hyfsad. Men jag kunde inte undgå att märka att herr statsrådet naturligtvis ville ge moderata samlingspartiet en släng av sleven och menade att det alltid skulle gå längst som vanligt. Jag vill bara påminna om att det här inte gäller någon partimotion utan en motion som väckts av ledamöter med speciell förankring i just de delar av landet som åsyftas i reservation nr 2. Jag tror att de riksdagsmän som bor där uppe i dessa delar av landet känner till förhållandena lika bra som herr statsrådet och vet vilka bekymmer som finns på nära håll. Vi är tacksamma för att regeringen nu på sätt och vis har erkänt att man har misslyckats i Norrland. Bl.a. har regeringen begärt samarbete med Industriförbundet för att finna nya och bättre vägar att klara problemen i dessa län. Jag hälsar det med tillfredsställelse. Jag tror att det kommer att visa sig att vi inte klarar det med enbart statlig företagsamhet, utan det får nog ske i gott samarbete. Man får se till att även det enskilda näringslivet där gör sin insats. Herr statsrådet påpekade ju också flera sådana incitament till förbättringar genom etablering av filialer från storföretagen. När vi i avdelningen i statsutskottet diskuterade = utvecklingsbolaget och SVETAB och, som herr Nyman tidigare nämnde, trestegsraketen hade man litet svårt att följa med i tankebanorna. Det är klart att raketer går fort, så man har inte lätt att hänga med, men man har fortfarande en känsla av att det är litet svårt att skilja den ena från den andra. Jag tror också att statsrådet är villig att erkänna att gränslinjerna för närvarande är litet suddiga. Vi har fått löfte om ett klargörande av dem, och jag hoppas vi skall få det. Man talade i dag om att utvecklingsbolaget skulle svara för utvecklingen och att SVETAB skulle svara för att ragga upp företag, som det sades på populärt språk i avdelningen. Jag är övertygad om att SVETAB kommer att få mycket lätt att ragga upp företag. Den nuvarande ekonomiska politiken och de bekymmer den för med sig samt Aftonbladets artiklar om kommande arvsskatter osv. gör att det är lätt att köpa familjeföretag i dag. Jag kan t.o.m. offerera några stycken i Småland — om de sedan vill flytta till Norrland är jag inte säker på. I varje fall vet jag att de är till salu, om man betalar det pris som staten gärna gör i vissa fall. Att SVETAB kommer att få stora möjligheter är jag fullt övertygad om, och de möjligheterna blir ännu större allteftersom den ekonomiska utvecklingen går vidare. Jag begärde egentligen ordet närmast för att instämma med dem som sagt att vi från borgerligt håll inte är ängsliga för statlig företagsamhet som sådan; det spöket har man dragit fram gång på gång, såväl i avdelningen och utskottet som i valpropagandan. Vad vi är angelägna om är att den statliga företagsamheten skall drivas på ekonomiskt vettiga villkor, och vi har ingen anledning tro att statsrådet Wickman inte är intresserad av precis samma princip. Vi anser det emellertid angeläget att vid varje tillfälle framhålla det, ty det blir ju så småningom konkurrens mellan enskilda och statliga företag. Om statsrådet Wick man vinner den tävlingen lyckönskar jag honom, men konkurrensen skall ske på lika villkor. renskraftiga. Låneverksamheten skulle hava försökskaraktär. Vidare föresloges att en samdistributionsrabatt skulle införas för att främja samdistribution av dagstidningar.

Herr talman! Till detta utlåtande har jag fogat en blank reservation som närmast är föranledd av att departementschefen har förordat att de lån som pressens lånefond beviljar skall administreras av Sveriges kreditbank. Pressutredningen har i sitt förslag sagt att administrationen av lånen synes böra anförtros en kreditinrättning, förslags vis Sveriges kreditbank. Jag har väl inte i första hand reagerat mot att departementschefen har valt statens egen bank utan främst av den anledningen att det i propositionen när det gäller distribution av tidningar talas om värdet av konkurrens, ett värde som utskottet har accentuerat när det gäller den delen av utlåtandet. När det gäller lånefonden däremot har inga andra kreditinrättningar någon chans att få vara med. Jag ser det hela närmast ur praktisk synpunkt, då det med säkerhet kan antagas att de låntagande företagen i flera fall har sina övriga affärer i annan bank än Kreditbanken. Det är som regel en fördel för låntagaren men speciellt för långivaren om den förstnämnda har sitt ekonomiska engagemang på ett ställe. Det är då lättare att få en överblick över låntagarens samtliga engagemang och därmed över hans ekonomiska ställning. En valmöjlighet borde därför ha förefunnits. Jag vill beklaga att det inte har funnits intresse för en sådan ändring att även andra kreditinrättningar fått rätt att lämha ut och administrera dessa lån. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Med anledning av propositionen nr 48 angående stödtåtgärder för tidningarna i vårt land har jag och några partikamrater till mig väckt en motion som i denna kammare har nr 979 och i medkammaren nr 1123. Vi är väl alla ense om den betydelse som tidningspressen har för demokratin i vårt land. Jag tror också att vi är ense om angelägenheten av att det finns så många tidningar som möjligt. Även de mindre tidningarna och de s.k. andratidningarna har därvid en mycket stor betydelse därför att de återspeglar en opinion ute i landet som aldrig kan komma till uttryck via storstadstidningarna och rikstidningarna. Det är därför ett angeläget önskemål att staten på ett eller annat sätt stödjer den verksamhet som härvidlag bedrivs. Man kan inte göra några allvarliga invändningar emot det förslag till lånefond som återfinns i proposition nr 48. Däremot är vi ganska tveksamma när det gäller effekten av den samdistributionsrabatt som också är föreslagen och vederbörligen tillstyrkt av utskottet. Det torde med stor säkerhet bli på det sättet att de fördelar som kan utvinnas i första hand kommer att tillfalla de stora tidningar som redan förut har en hyfsad ekonomisk ställning. Däremot blir det med ganska stor säkerhet på det sättet att småtidningarna och andratidningarna icke kommer att få någon nämnvärd förtjänst. Jag skulle vilja påstå att det i vissa fall tvärtom blir så att de kommer att få en ytterligare hårdnande konkurrens från framför allt de stora tidningarna. Vi motionärer tror därför inte att samdistributionsrabatten ens är någon bra provisorisk lösning av detta problem. Vi har i de likalydande motionerna i stället skisserat en annan form av statligt stöd. Vi har den meningen att tidningarnas ekonomiska problem också borde angripas genom att man inför ett statligt annonsstöd. Detta stöd skulle kunna konstrueras så att ett grundbelopp på förslagsvis 300 000 kronor utbetalas varje år till alla tidningsföretag som utger en sexdagarstidning med minst 8000 exemplar. Femdagarstidningarna skulle erhålla fem sjättedelar, fyradagarstidningarna fyra sjättedelar, tredagarstidningarna tre sjättedelar osv. av dessa 300 000 kronor. För tidningar med mindre än 8000 exemplar skulle ersättningen då reduceras, så att exempelvis en tidning med 5 000 exemplar skulle få fem åttondelar av grundbeloppet. Tidningsföretaget skulle sedan kunna avräkna de belopp som statliga företag annonserar för från detta grundbelopp.

Jag tror emellertid att det finns anledning att se litet allvarligare på detta problem. Jag har vidare bibringats den uppfattningen att den informationsutredning som nu arbetar anses komma att framlägga förslag i detta sammanhang. Det hälsar vi självfallet med tillfredsställelse. Emellertid har det, enligt motionärernas sätt att läsa direktiven för utredningen, icke framgått att utredningen har till uppdrag att beröra tidningarnas ekonomiska förhållanden. Det gäller endast det lämpliga sättet att överbringa statens informationer till allmänheten. Om denna information, herr talman, skall göras så som de exempel jag på denna kartong vill visa kammarens ledamöter är jag rädd att man inte kan vara nöjd. Dessa båda annonser har införts samtidigt — den stora i en huvudstadstidning och den lilla i en regional socialdemokratisk tidning. Den ena annonsen omfattar 2 000 mm och den andra 100 mm. Den stora beräknas ge tidningen 8 000—9 000 kronor och den lilla ger 120 kronor. Jag anser, herr talman, att vid ett sådant förhållande är det inte möjligt för den mindre tidningen att bringa ordning och reda i sin ekonomi, att ta de ökade kostnader som framtiden kommer att föra med sig även för den mindre tidningen och att över huvud taget konkurrera i fråga om Övrig annonsverksamhet. Jag tror, herr talman, att det finns all anledning för oss att ge andra möjligheter åt dessa tidningar att fortsätta sin verksamhet.

Herr talman! Vi är alla medvetna om att antalet tidningar sjunkit avsevärt, samtidigt som antalet tidningsläsare har blivit större. Nedläggningarna har, som framhålles i utskottets utlåtande, främst drabbat de s.k. andratidningarna, och även deras upplagor har reducerats. Det finns tendenser som antyder att vi kanske står inför en förskjutning från morgontill kvällstidningar. Pressen, som skall återspegla dagshändelserna, kan givetvis inte förbli statisk. Även den måste följa med den tekniska utvecklingen, och den måste också följa med och återspegla andra tidens strömmar. Den måste alltså vara beredd att acceptera läsvanor och att motsvara läsarnas krav. När själva tidningsstrukturen ändras beror detta givetvis i inte ringa grad på att pressen inte kan stå emot utvecklingen. Vi har inom näringslivet samma strukturförändring, men vi har också där små företag som kan klara sig tack vare sin vägran att sträva efter att bli stora och mäktiga, tack vare att de föredrar att på ett smidigt sätt utnyttja de fördelar som ett mindre företag kan ha. Detsamma kan gälla tidningsföretagen — det finns olika former. Det kan också sägas att samtliga tidningsföretag är beroende av om man i landet har en pressvänlig atmosfär. Med pressvänlig atmosfär menar jag att man inte försöker komma åt pressen genom tryckfrihetsfientliga åtgärder eller genom sådana ekonomiska som försvårar tidningsutgivningen. Däremot tror jag att pressen skall vara på sin vakt och »frukta danaerna även när de kommer med gåvor». Denna min tro och min fruktan har jag givit uttryck för i en motion. Pressen bör enligt min övertygelse inte göra sig beroende av statsmakterna, och statsmakterna bör inte heller skapa ett beroendeförhållande för pressen, framför allt inte för den politiska dagspressen. Den bör stå helt fri. Jag fruktar, herr talman, att när riks dagen går att fatta beslut enligt statsutskottets utlåtande nr 107 kan det uppstå ett beroendeförhållande. Jag är väl medveten om att man på sina håll bland tidningsutgivare ser med välbehag på det framlagda förslaget om subventioner genom rabatter vid samdistribution och genom lån på goda villkor. Utskottet har i sitt utlåtande föreslagit en förbättring av lånevillkoren i jämförelse med propositionens förslag. Det sägs nämligen klart ut att i varje enskilt låneärende skall fondstyrelsens beslut om lån bli offentligt i sambad med den första utbetalningen. Avslagna låneansökningar bör kunna göras kända av företaget självt i den mån företaget har intresse av att allmänheten får besked — det kan ju här vara fråga om politiska beslut. En viss förbättring har också skett i förslaget om stöd åt samdistribution. Man har där medgett att även regionala och lokala organisationer skall kunna förmedla rabatt, men man har inte helt klarlagt dessa organisationers förhållande till riksorganisationerna. Utskottet säger att den föreslagna samdistributionen skall leda till en ökad s.k. överspridning och därmed till större valfrihet för konsumenterna. Utskottet säger sig också särskilt vilja understryka att syftet med rabbaten är att stimulera till samdistribution och att utjämna distributionskostnaderna. Här tror jag att utskottet har fallit offer för en övertro på samdistributionens betydelse och välsingelser. Samdistributionen kan vara fördelaktig, men den är inte alltid den mest lönsamma formen för distribution. Det kan tänkas att en del tidningar nu faller offer för erbjudandet om rabatt vid samdistribution i tro att de blir hjälpta, men möjligt är att de i stället får ökad konkurrens. De kan räkna med att få ökad konkurrens från de stora och redan mäktiga tidningarna — herr Svanström klagar över att just de tidningarna kan ta ut stora annonskostnader därför att de har en stor upplaga och många läsare.

De stora kan komma något tidigare tack vare den goda apparat de har för distribution till orten. Då uppstår frågan, om de två verkligen gynnas och om andratidningen gynnas av de två. De stora tidningarna kan — om de vill — utnyttja sin goda ekonomi och sin distributionsapparat. De har ett enda krav att uppfylla för att distribueras, nämligen att de finns på orten vid utgivningstiden. Det är heller ingenting som säger att inte dessa tidningar använder sina resurser så att de bryter om upplagan och till orten sänder en upplaga som är avsedd just för denna. Tror någon verkligen att en samdistribution, särskilt i småorter nära storstäderna, gynnar den andra tidningen under sådana förhållanden? Som sagt, ortens största tidning kan förmodligen klara sig, många vill ha en lokal tidning. Men jag tror att andratidningen kan få det svårare än nu. Svårast kan det bli såvitt jag förstår för den tidning som inte kan samdistribueras, som kanske kommer ut senare på dagen och som kanske redan har en dålig ekonomi. Jag kan inte förstå att subventionen — såsom den har konstruerats — skapar någon jämlikhet. Snarare kommer den att slå godtyckligt. Jag beklagar sålunda, herr talman, att man i den tvivelaktiga förhoppningen att kunna skapa goda ekonomiska förutsätttningar för pressen och jämnare konkurrensförhållanden inför ett system, som under vissa förhållanden kan leda till att pressen blir beroende av statsmakten. Om ett sådant beroendeförhållande uppstår, blir det såvitt jag kan bedöma till skada, inte allenast eller ens huvudsakligen för pressen utan för demokratin och det fria politiska meningsutbytet. Och, herr talman, vi upplever i denna tid vad det på många håll innebär att pressen inte är fri. Jag tror därför inte man skall ta några risker i detta hänseende. Herr talman! Jag inser att det inte är lönt att ställa något yrkande utan avstår från detta.

Herr talman!

Som statsutskottet påpekat i sitt utlåtande har pressutredningen tidigare tagit upp denna fråga i sitt betänkande. Statskontoret har sedan i sitt remissvar över pressutredningens betänkande ingående behandlat samma fråga och föreslagit att förslagsvis en miljon kronor årligen skulle anvisas under en femårig försöksperiod för tidningstekniskt och tidningsadministrativt utvecklingsarbete. Det är alltså samma yrkande som vi tagit upp i motionen. Vi som undertecknat motionerna I: 977 och II: 1125 anser det olyckligt att frågan om detta anslag sedan stoppats i departementet och ej tagits med i propositionen.

Det är endast de allra största tidningsutgivande företagen som nu har ekonomiska, personella, tekniska och övriga möjligheter att följa denna utveckling i syfte att överföra dess positiva sidor till det egna företaget för att för bättra dettas räntabilitet och samtidigt åstadkomma en bättre produkt. Som det nu är tar det många gånger alldeles för lång tid innan tekniska och andra rationaliseringsmöjligheter omsätts i den praktiska verksamheten vid mindre och medelstora svenska tidningsföretag. Det i motionerna begärda anslaget har vi motionärer ansett som en komplettering till förslaget om en pressens lånefond. Trots att vi hemställt om ett årligt anslag på en miljon kronor anser vi att det rör sig om en besparingsmotion. Genom ett effektivt tidningstekniskt och tidningsadministrativt forskningsoch utvecklingsarbete skulle de medel som utlånas från pressens lånefond bli bättre använda och kunna räcka till avsevärt mer än vad annars blir fallet. Pressens lånefonds pengar skulle med andra ord bli drygare genom ett mera effektivt utnyttjande. Det är mot den bakgrunden som jag beklagar att motionerna avstyrkts av utskottet, men jag hoppas starkt att utskottets sista mening blir beaktad. Där framhålls nämligen att utskottet anser att det senast genom motionerna aktualiserade forskningsoch utvecklingsarbetet är av stor angelägenhetsgrad. Herr talman! I anledning av denna mening i utskottsutlåtandet har jag inget säryrkande.

Herr talman! Herr Nyman säger att man har undersökt och funnit att konkurrensfördelningen skapar bättre förhållanden. Den undersökningen tycker jag inte att man, som herr Nyman vill göra, kan beteckna som särskilt noggrann. Jag anser tvärtom att den är ganska ytlig och att den inte bevisar någonting, även om herr Nyman tycks tro på den. Väsentligt för mig är vad herr Nyman sade om att departementschefen skall få en redovisning och att om departementschefen då finner att förhållandena inte är tillfredsställande, så kan han rätta till det som är felaktigt. Men, herr Nyman, om vi inte har den förträfflige departementschef, som vi nu har, utan får en departementschef som vill använda sin politiska makt när han »rättar till», vad gör herr Nyman då? Om departementschefen vill rätta till det i enligt hans åsikt rätt riktning, har herr Nyman då hjälpt den demokratiska fria meningsbildningen, eller vad har skett?

Herr talman! Jag har inte alltid haft anledning att instämma i Landsorganisationens synpunkter på tidningsekonomiska problem, men jag vill gärna citera LO:s remissyttrande till den utredning som ligger till grund för föreliggande proposition. LO anser där att den fria opinionsbildningen och mångsidiga debatten verkligen är i fara. »Ytterligare åtgärder måste till om en fri opinionsbildning, en mångsidig debatt samt valfrihet för tidningskonsumenten skall kunna vidmakthållas. De åtgärder som föreslås i utredningen kommer inte att stoppa tidningsdöden eller främja nyetableringar i pressen, men de kan skapa möjligheter för tidningsföretag att övervinna akuta svårigheter.» Jag tror att det är en alldeles riktig bedömning, och om jag skall skärpa den en liten aning, innebär den att de förslag vi nu behandlar kommer för sent och är alltför små till sin omfattning. Jag lyssnade med sympati till herr Svanströms anförande. Jag kan förstå att hans yttrande avslogs av utskottet, eftersom det i viss mån hör hemma i ett annat sammanhang.

Vad gäller fru Segerstedt Wibergs inlägg var kanske min sympati något svagare och min förvåning något större. Jag såg i fru Segerstedt Wibergs motion att hon ifrågasätter om man skall vända sig mot distributionen som konkurrensmedel. Det kan man alltid ifrågasätta, och det skall gärna erkännas att det här i landet finns tidningar som kunnat bygga en mycket stor del av sin framgång på överlägsna insatser just på distributionsområdet. Man kan emellertid uppleva dessa problem på olika sätt. Det kan ju tänkas att ett tidningsföretag ställs inför en utveckling, där de redaktionella ansträngningarna blir tämligen lönlösa, därför att distributionskostnaderna = stiger - utomordentligt snabbt och så småningom blir en mycket mera dominerande post än hela den redaktionella budgeten. I ett sådant konkurrensläge börjar det verkligen bli anledning att fråga om möjligheterna till meningsutbyte och till mångsidighet i så hög grad skall betingas av ojämnhet i fråga om distributionsförutsättningarna. Jag har också litet svårt att förstå fru Segerstedt Wibergs argument mot ett främjande av samdistribution. När en eller annan storstadstidning i gången tid starkt motsatt sig samdistribution så undrar jag om det verkligen har berott på sådana motiv som fru Segerstedt Wiberg hänvisat till, nämligen att vederbörande ömmat för sina mindre konkurrenter. Fru Segerstedt Wiberg fruktar framför allt att pressen skall bli beroende av staten, men hon underlåter att notera vad som är alternativet, nämligen risken för ett ökat beroende av tidningar i monopolställning när det gäller både information och opinionsbildning. Det är verkligen också någonting som hänger samman med det fria politiska meningsskifte som fru Segerstedt Wiberg säger sig vara anhängare av. Jag tycker att man här kan göra en lärorik jämförelse med attityden till det statliga partistödet. När detta först infördes var det många på den borgerliga sidan som med djupa brösttoner varnade för det beroende av staten som partierna nu skulle hamna i. Sedan dess har det som bekant skett en betydande omsvängning. Jag kan tänka mig att en del av dem som haft eller kanske alltjämt har starka hämningar mot statliga insatser till stöd för en mera mångsidig press under trycket av egna erfarenheter en dag kommer att göra samma upptäckt som de redan gjort i fråga om det statliga partistödets positiva verkningar.

Herr talman! Jag förstår inte alls varför herr Svanström var missnöjd med mig. Jag försökte snarast att blåsa liv i den gamla koalitionsandan — det trodde jag att han märkte. Jag har naturligtvis av många skäl svårare att komma överens med fru Segerstedt Wiberg.

Fru Segerstedt Wiberg och jag har faktiskt en del gemensamt i fråga om attityder, men det är också något väsentligt som skiljer oss. Det slår mig att hon när det gäller både partistödet och presstödet företräder en mera konservativ linje än jag har tillåtit mig att markera. Om hon fortsätter som en ståndaktig tennsoldat att kritisera det statliga partistödet, vill jag notera att det hos många av hennes meningsfränder i det borgerliga lägret har skett en omsvängning. Vi skall väl inte misströsta ens på den punkten om fru Segerstedt Wiberg.

Herr talman! Låt mig säga att jag betraktar Kungl. Maj:ts proposition i denna fråga liksom statsutskottets utlåtande som en mycket positiv händelse för pressen. Jag ser förslagen som en första etapp på vägen, och det positiva intryck jag har gäller både lånefonden och samdistributionsrabatten. Förslagen innebär att statsmakterna är bered da att i konkret handling visa allvaret i sin mening att en mångsidig dagspress är av väsentligt värde för folkstyret. Denna fråga är aktuell inte bara i Sverige utan i många länder i Västeuropa och på andra håll. Åtgärder från statens sida för att stödja dagspressen diskuteras eller har beslutats i en rad länder, såsom Västtyskland, Finland och Norge. Det visar att här finns ett verkligt samhällsproblem som man måste lösa genom konkreta åtgärder. Det är verkligen en oroande utveckling vi bevittnar i Sverige, när vi ser — vilket framgår av handlingarna — hur antalet orter där fler än en tidning utkommer, på ungefär 20 år har minskat från 51 till 20. Det finns alltså i dag bara 20 städer där det utkommer fler än en tidning, och utglesningen går vidare. Vi får räkna med att tidningsdöden kommer att fortsätta och att vi får allt fler regioner där läsekretsen icke har någon valfrihet eller valmöjlighet när det gäller dagstidningen inom sin region och att en-tidningsorterna kommer att bli fler. Detta berör inte enbart »landsorten» och regionerna ute i landet utan även i hög grad storstäderna. Vi hörde nyss fru Segerstedt Wiberg tala om att hon är bekymrad för hur pressfriheten kan komma i kläm genom offentliga stödåtgärder och att man bör frukta danaerna även när de kommer med skänker. Jag vill erinra om att dagspressen är fri från mervärdeskatt och att det sker en dold subventionering genom postverket, som verket självt beräknar till åtskilliga tiotal miljoner. Jag har inte träffat någon tidningsman i vårt land som betraktar dessa stödåtgärder — vilka visserligen är dolda — som någon fara för pressfriheten. Den frågeställningen har aldrig uppkommit. Jag kan heller inte tänka mig att det som nu föreslås skulle på något sätt toucha pressfriheten. Det är inte sådana lättpåverkade personer som sköter våra tidningar. om det »lilla företagets» fördelar. Det erinrar mig om chefen för en mycket väletablerad och känd tidning i vårt land, en sexdagarstidning som har en mycket stark ställning i fråga om annonser och upplaga. Han brukar plädera för att småtidningar som har det bekymmersamt bör sikta in sig på att bli politiska veckotidningar.

Och har man en stor och framgångsrik dagstidning kan man säga: Ni små bröder borde nog tänka på att ge ut politiska veckotidningar! Det är inga slående argument, och det är framför allt inga relevanta argument i den diskussion vi måste föra om den demokratiska opinionsbildningen. Det finns säkert många i denna sal som är i samma situation som jag: varje morgon kommer två, tre eller flera tidningsbud och stoppar var sin tidning i lådan. Detta är ett utomordentligt irrationellt distributionssystem. Om vår industri arbetade på det viset skulle den inte ha så stora framgångar. Det kan inte vara rimligt att fortsätta med detta ålderdomliga distributionssystem, och det är med förväntningar man ser att det införs ett stimulansmedel för att rationalisera distributionen. Den tidning jag företräder har för tre veckor sedan tillsamman med Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter inlett samdistribution genom Pressbyrån i ett rätt stort distrikt. Om två dagar börjar vi på samma sätt i Gävle stad med betydande upplagor. Vår andra lokaltidning på platsen har vi emellertid trots åratal av försök inte kunnat få med i en gemensam distribution. Det behövdes alltså en konkret stimulans utifrån, genom statsmakterna, för att man skulle börja röra på sig i tidningsvärlden och påskynda en rationellare distribution. Jag väntar vinster både företagsmässigt och samhällsekonomiskt genom de åtgärder som här skall beslutas. Därefter väntar jag att regeringen och senare riksdagen skall gå vidare med nästa etapp, nämligen att ge ett positivt stöd till sådan verksamhet som har med tidningsteknik, utbildning och forskning på tidningsområdet att göra.

Herr talman! Det finns ju många aspekter att välja på i det ärende som till följd av finansministerns proposition här behandlas, att det hade varit väl värt en betydligt längre debatt än den vi kan föra vid denna sena timme. Jag skall nöja mig med att helt kort ta upp några frågor och redovisa några subjektiva synpunkter. I utredningen fanns en brist; det talades inte om mervärdeskatten på tidningarna. Därav uppstod farhågan att det kanske rent av på något håll fanns den uppfattningen att man skulle ta med ena handen mångfaldigt mer än vad man gav med den andra. Den farhågan har finansministern undanröjt genom att ställa frågan på framtiden och avvakta vad som sker under de närmaste åren. Det tror jag att man bland dagstidningarna är honom mycket tacksam för. Det fanns i propositionen i förhållande till utredningen två små brister. En rörde sekretesslagen och var tydligen mera ett missförstånd än en brist. Detta är tillrättalagt genom utskottet. Det fanns också en formulering rörande regionala bolag, också tillrättalagd från utskottet visserligen genom en mycket underlig formulering men dock en formulering. I själva sakfrågan vill jag, herr talman, anföra att man får betrakta det hela — som flera talare har sagt — som ett försök. Samdistributionsrabatten kan bli nyttig. Den kan vara en morot som bör användas under den som jag hoppas korta tiden innan tidningarna själva klarar ut den saken. Det bör, som tidningsutgivarföreningen framhållit i sitt yttrande, i princip vara tidningarnas egen sak att reda ut detta utan hjälp av finansministern och hans kassor. Lånefonden är ett ömtåligare ämne. Här har talats om generella subventioner. Man har sagt att postverket ger sådana; därom råder delade meningar, men åsikten hävdas i varje fall av postverket med stor bestämdhet. Generella subventioner är det ingen som klagar på. Nej, icke om de är generella, men risken med en lånefond är att det kan bli fråga om speciella subventioner, genom ränteeftergift och andra fördelaktiga villkor av speciellt slag. Det behöver inte bli så om ärndena handläggs med oväld, omsorg och försiktighet, och att så bör ske är skrivet i både utredning och proposition. Om detta sedan kan föras ut i levande livet vet ingen av oss någonting om än. Litet oro kanske man känner inför den vidsträckta användning som lånefondens medel skulle kunna få. De skulle användas till marknadsföring, stabiliseringslån etc. etc. Men även på denna punkt får man ställa sig avvaktande och nöja sig med att konstatera att det nu äntligen har skett något på detta område. Dock, herr talman, än viktigare blir den behandling som av remissinstanserna och i sista hand Kungl. Maj:ts kansli kommer att ägnas det nu föreliggande betänkandet från informationsutredningen och eventuella följdbetänkanden. Jag tror tyvärr att herr Svanströms tanke, hur välmenande den än var, inte är realistisk i sin utformning, men det finns ju andra vägar att tillmötesgå liknande synpunkter, som informationsutredningen kanske har anvisat — jag har inte hunnit ta del av betänkandet än — eller som andra instanser kan komma att anvisa.

Herr talman! Jag tackar Ers Excellens för svaret på min fråga. I sin negativa lydelse är svaret förvisso upplysande. Att min fråga är ovanlig är sant. Det följer väl av att situationen är ovanlig. Utan en ovanlig situation hade det inte funnits anledning att fråga, och då blev frågan naturligtvis ovanlig. Intressant är däremot vad anledningen kan vara till att den amerikanska regeringen inte utnyttjar sin exklusiva angelägenhet att utse en ambassadör sedan mr Heath reste hem. Jag läste i In ternational Herald Tribune dagen innan jag ställde min fråga att många av de amerikanska ambassadörsposterna utomlands ännu inte blivit besatta. Därför kunde det ha sitt intresse att få veta hur läget ter sig för vårt lands del. Det skulle ju kunna förhålla sig så att man i Washington helt enkelt inte hunnit med att finna en för uppgiften i Sverige lämplig och villig person. Å andra sidan har jag för mig, att uteblivandet av en ambassadör eller underlåtenheten att tillsätta en sådan är en i internationella sammanhang förekommande metod att ange försämring i relationerna mellan två länder eller att dessa redan är dåliga. Ger inte den svenska regeringen uttryck åt sitt missnöje exempelvis med regeringen i Grekland genom att inte ha någon ambassadör där? Och hur skall det uppfattas att regeringen dragit tillbaka sin representation i Sydvietnam? Är det brist på lämpliga personer att sända till Aten och Saigon? Om Förenta staternas regering skulle handla efter samma mönster mot Sverige som den svenska gör i fråga om två bundsförvanter till Amerika, så får man kanske spåra ett uttryck för missnöje med den svenska regeringen från det officiella USA:s sida i uteblivandet av en ambassadör. Därom är det dock kanske för tidigt att i dag ha en bestämd mening. Utrikesministern ger i varje fall inte uttryck åt någon sådan, och det är naturligtvis en viktig fråga i sammanhanget, ty därmed lämnas fältet fritt för en massa spekulationer. Så sent som i går hade landets största tidning en stort uppslagen artikel där det sades: »Nu är Nixon sur på Sverige.» Emellertid är för mig det angelägna att återkomma till vad jag begärde i en interpellationsdebatt med Ers Excellens i januari, nämligen åtgärder för att förbättra relationerna till Förenta staterna. Finner inte utrikesministern det trots allt litet otillfredsställande att det inte finns en amerikansk ambassadör i Sverige?

Herr talman! Som jag sade hade jag läst en artikel i International Herald Tribune för tisdagen den 6 maj, och det var den 8 maj jag ställde frågan. Det är riktigt som utrikesministern säger att ett stort antal poster inte är tillsatta. Detta sammanhänger naturligtvis med det system man har där ute. Å andra sidan går det inte att helt dölja att vi här uppe i Norden är fyra länder som håller intimt samman i väldigt mycket, låter vår utrikespolitik bestämmas visserligen av självklara egoistiska intressen men dock av en strävan att hålla ihop så långt möjligt. Nu är det bara att notera att Norge och Danmark självfallet har fått sina ambassadörer, trots att många av posterna inte blivit tillsatta; dessa båda länder befinner sig i atlantpaktslägret, så det är rätt rimligt. Men å andra sidan har också Finland nu fått en ambassadör, och Sverige som ligger mellan dessa länder har blivit utan.

Herr talman! Herr Nils Nilsson har frågat mig om jag beaktat att det arbete kommunerna ålagts med anledning av departementets promemoria av den 28 april 1969 angående regional pla nering tidsmässigt sammanfaller med semestertider. Han har vidare frågat vem som skall svara för de kostnader som kan uppstå för kommunerna. Den promemoria interpellanten hänvisar till rör utarbetandet av regionalpolitiska handlingsprogram. Arbetet skall utföras av länsstyrelserna/planeringsråden. En utgångspunkt för arbetet skall vara information om kommunernas uppfattning när det gäller investeringsbehov, åtgärder för att lösa glesbygdsproblem m.m. Kommunerna bereds tillfälle att delta i planeringsverksamheten bl.a. genom att lämna denna information. Några ålägganden är det alltså inte fråga om. I den åberopade promemorian begränsas frågorna till att gälla främst förhållanden som kommunerna själva behöver. ha kännedom om för att kunna bedriva en effektiv kommunal planering. Det har förutsatts att kommunerna själva svarar för de eventuella kostnader som kan uppkomma. Avsikten är att kommunerna skall sända in den berörda informationen till länsstyrelserna senast den 1 november i år. Denna tidpunkt har valts för att samordning skulle uppnås med insamling av viss information till långtidsutredningen. Några svårigheter för kommunerna att bereda anställd personal semester torde inte föranledas av uppgiftslämnandet.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

Den har dessutom en betydande framåtriktande verkan då det är fråga om planering som skall utmynna i en prioritering av insatsbehov mellan olika kommunblock och sedan även mellan olika kommundelar. Av redovisningstabellerna framgår exempelvis att kommunerna skall redovisa beräknad förekomst år 1975 av praktiskt taget alla de servicefunktioner som förekommer, att detaljerad förteckning skall upprättas över investeringar som skett under åren 1965— 1969 och i detalj vilka investeringar som beräknas komma att ske under åren 1970—1975. Detta är några exempel på det tidskrävande redovisningsarbetet. Det material som skall bilda underlag för redovisningen är omfattande och kräver mycken bearbetning. För många kommuner kommer därför arbetet att ske under en tidspress som med beaktande av den stora betydelse som planeringsresultatet kommer att få är olycklig. Arbetet med regionplaneringen skall ske i samverkan med länsavdelningarna för kommunförbundet, och det kan vara värt att notera att man även från kommunförbundets sida anser att den tid som man ger kommunerna är alltför knappt tilltagen. Det kunde vara motiverat med en något längre tidsrymd för kommunernas del. Jag ber att ännu en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Jag har angett som skäl för valet av tidpunkt att det bör ske en samordning beträffande vissa uppgifter som skall lämnas till långtidsutredningen. Om dessa upgifter skall kunna be arbetas inom den tid som riksdagen har önskat att långtidsutredningen skall redovisas, är det tyvärr nödvändigt att sätta tiden till den 1 november. Jag kan medge att om vi enbart haft att se till den del av materialet som har med den av inrikesdepartementet utsända enkäten att skaffa skulle man ha kunnat överväga att sätta tiden något senare.

Herr talman! Herr Nils Nilsson har frågat statsrådet och chefen för inrikesdepartementet om man kan förvänta — och i så fall när — initiativ från inrikesdepartementets sida att omvandla länsstyrelsernas planeringsråd till i demokratisk ordning beslutande organ. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan om planeringsrådens ställning hänger intimt samman med de övriga frågor om länsorganens arbetsuppgifter och organisation som behandlas bl.a. i de betänkanden som avgetts av länsförvaltningsutredningen, landskontorsutredningen och länsdemokratiutredningen. Remissbehandlingen av de båda första betänkandena är avslutad. Remisstiden för sistnämnda betänkande utgår den 1 november i år. Ett ställningstagande nu till den av herr Nilsson framställda frågan skulle därför innebära ett föregripande av de bedömningar som regeringen måste göra sedan remissbehandlingen av länsdemokratiutredningens betänkande avslutats.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Den lokaliseringspolitiska arbetsuppgift som länsstyrelserna har erhållit genom beslut av 1964 års riksdag är en mycket betydelsefull sådan. De på länsplanet fattade besluten i dessa avseenden kommer att ha avgörande betydelse för kommuner och för hela regioner och därmed för de där boende människorna. Det kan synas att beslut av en sådan räckvidd att orter, ja kanske hela regioner, kommer att få vidkännas en folkminskning som på längre sikt får karaktären av avfolkning, måste föregås av utförlig samhällsekonomisk och sociologisk forskning om de framtida konsekvenserna av besluten samt äga största möjliga folkliga och demokratiska förankring. Så är emellertid inte fallet. Viss forskning pågår, men det mesta återstår beträffande såväl ekonomiska som sociala och försvarspolitiska effekter av en mycket omfattande folkomflyttning. I vad avser beslutsprocessen är det i nuvarande tid i vårt land sällan så många berörda människor har så litet inflytande i för dem väsentliga frågor och så få har en så avgörande inverkan på de mångas framtidsförhållanden som just härvidlag. Detta är mer märkligt i en tid när man mycket talar om ökat inflytande för grupper och enskilda även i sammanhang av mindre betydelse än detta.

Och hur skall, vilket anföres i statsverkspropositionen, »spontan livskraft» beräknas? Jag vill ta ett par exempel från mitt eget län. Det går inte att finna något spontant i den geografiska belägenheten, som har legat till grund för att Malung blivit vårt lands främsta plats för skinnindustri och Mora — såvitt jag vet — den främsta för tillverkningen av sanitetsarmatur. Denna verksamhet har byggts upp av människor med i utgångsläget ringa ekonomiskt underlag, men med vilja att skapa arbetstillfällen för sin egen och andras försörjning. De avgöranden som nu förestår i samband med regionplaneringen är av sådan räckvidd att det är av särskilt stor vikt att vi har största möjliga folkliga förankring. En omvandling av planeringsråden med på länsplanet valda ledamöter med såväl förslagsrätt som beslutförhet är en angelägen demokratiseringsåtgärd. Vi har ju redan planeringsråden inrättade. Jag har litet svårt att förstå att det skulle vara att föregripa olika utredningar om man gav dessa organ en annan status än de har i dag. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar är länsdemokratiutredningens betänkande ute på remiss. I detta betänkande diskuteras just frågorna om arbetsfördelningen mellan stat och kommun på länsplanet. Innan vi vidtar någon åtgärd som gäller hur man i fortsättningen skall se på dessa problem bör vi rimligen ha tillgång till remissyttranden.

I så fall skulle man kunna tänka sig att sådana åtgärder kunde vidtas någon gång på våren 1970. Jag föreställer mig att det blir ungefär dessa alternativ som vi kommer att ställas inför. Men när det gäller själva huvudtanken, att vi bör kunna åstadkomma en bredare förankring av de viktiga beslut på länsnivån som det här är fråga om, är vi helt ense.

Herr talman!

Ändamålsenligheten av att bibehålla Barkarby flygplats som krigsbas måste bedömas mot bakgrunden av redan genomförda eller beslutade indragningar av flygförband med tillhörande basförband m.m. Dessa indragningar har försämrat luftförsvarets insatsberedskap i stockholmsområdet. För att luftförsvaret inte skall försämras ytterligare bedöms det från militär operativ synpunkt var av stor betydelse att Barkarby i vart fall tills vidare bibehålls som krigsbas. Den omständigheten att civil bebyggelse kommer till stånd utanför det område, som staten behöll vid försäljningen av vissa delar av Järvafältet, har tidigare bedömts inte utgöra något hinder för att behålla flygplatsen som krigsbas. Jag är dock fullt införstådd med att detta från civila samhällsplaneringsm.fl. synpunkter innebär avsevärda olägenheter främst genom att möjligheterna begränsas att på bästa möjliga sätt utforma den planerade nya Järvastaden. Frågan om att behålla Barkarby som krigsbas har senast tagits upp av försvarets fredsorganisationsutredning i dess i december 1968 avgivna betänkande med förslag angående organisationen av flygvapnets förband inom stockholmsområdet. Utredningsmannen föreslår i detta betänkande bl.a. att F8 dras in och att ett begränsat område med själva flygfältet jämte berghangarerna bibehålls som krigsbas med hänsyn till flygplatsens från operativ synpunkt strategiska läge och svårigheten att åstadkomma ersättningsbas med motsvarande läge. Inom försvarsdepartementet bereds f. n. utredningens förslag. Detta arbete beräknas vara slutfört under hösten 1969 och resultatet härav kommer att ligga till grund för mitt ställningstagande till bl.a. frågan, om Barkarby flygplats skall behållas som krigsbas eller inte. Jag är inte beredd att dessförinnan ta något initiativ eller göra något uttalande i denna fråga.

Herr talman! Inom bevillningsutskottet torde det råda enighet om att en justering av släpvagnsbeskattningen är motiverad, även om en och annan anser att den kunde anstå tills bilskatteutredningen är klar. En justering är påkallad dels därför att nuvarande beskattningsregler illa svarar mot principerna för vägkostnadernas finansiering, dels också därför att uppenbara disproportioner föreligger mellan beskattningen av olika transportfordon på vägarna. Själv delar jag även utskottets uppfattning att det inte är rimligt att vänta med önskvärda — om än provisoriska — justeringar tills de centrala utredningarna i detta ämne blir klara i mitten av 1970-talet. Att regeringen nu ansett sig böra företa ändringar kan alltså ur dessa synpunkter accepteras. Desto obegripligare är det däremot att regeringen för riksdagen framlagt ett förslag till nya beskattningsnormer veterligen utan något som helst sakligt utredningsmaterial. I varje fall har inte något sådant redovisats. Man får intrycket att regeringen bara höftat till en skala som den »tyckt» vara rimlig i förhållande till annan gällande bilbeskattning men utan att närmare gå in på saken. Med ett enkelt resonemang på drygt en och en halv trycksida föreslås ändringar, som för den berörde skattebetalaren kan betyda höjningar på flera tusen kronor om året. Därtill kan det också komma att innebära väsentliga orättvisor för den som inte använder sin släpvagn så mycket. Hur de föreslagna normerna i realiteten kommer att slå är omöjligt att av göra, eftersom förslaget saknar den grundval som ett åtminstone något så när rimligt utredningsmaterial kunnat ge. Ingen kräver väl en lång och utförlig utredning för ett provisorium, men regeringen levererar här inget material alls. Om man konstaterar att nuvarande skattebestämmelser uppvisar disproportioner mellan olika fordon, så ger redan en ytlig granskning av det nya förslaget vid handen att i stället andra orimligheter uppstår genom regeringsförslaget vid vissa jämförelser mellan olika släpkonstruktioner. Det borde inte vara tänkbart och är inte rimligt att riksdagen skall acceptera skattehöjningar utan något som helst utredningsmaterial som grund. Denna brist accentueras i sin tur av att förslaget inte heller blivit föremål för någon remissbehandling. Berörda organ har inte bevärdigats att i förväg få del av ett utkast till de nya skattenormerna — även det betraktar jag som en nonchalans vilken starkt måste kritiseras. Med hänsyn till det jag nämnt har i bevillningsutskottet yrkats att behandlingen av proposition 10 skulle bordläggas till hösten och regeringsförslaget under tiden sändas på remiss till myndigheter och organisationer som kan ha synpunkter att anföra på det. Alternativt kunde man tänka sig att utskottet inkallade expertis ur olika läger för att höra deras uppfattning och på det sättet få ett grundmaterial. Bara genom att vidta endera av dessa åtgärder hade utskottet haft möjlighet att framlägga ett välmotiverat betänkande. Som framgår av utskottets skrivning har dess socialdemokratiska majoritet inte velat vara med om det. Naturligtvis har inte majoriteten kunnat blunda för de brister som regeringsförslaget uppvisar.

För att undvika den uppgift som rätteligen åligger ett riksdagsutskott — att ge ärendet en grundlig, saklig prövning och rätta till vad som kan vara bristfälligt — anför nu utskottsmajoriteten olika argument mot en bordläggning av ärendet till hösten. Först och främst sägs att intresserade organ ju faktiskt haft möjlighet att yttra sig, genom att utskottsbehandlingen av proposition 10 fördröjts för att kunna sammankopplas med den långt senare avlämnade proposition 45 om traktorbeskattningen. Ja, Näringslivets skattedelegation har verkligen efter att ha läst proposition 10 av egen drift tagit sig för att sända bevillningsutskottet en skrivelse. Innehållet sammanfattar delegationen i orden att det »måste konstateras att det nu framlagda förslaget är så bristfälligt underbyggt, att det ej bör läggas till grund för beslut i skattefrågan». Tydligare kan ett remissuttalande knappast vara. På utskottet har det inte gjort något intryck. Den andra invändningen, som utskottet gör är att ett uppskov med ärendets behandling till höstriksdagen är olämpligt. Det skuile vara olämpligt dels därför att förordningen om traktorbeskattningen skulle träda i kraft först den 1 september 1969, dels att ett uppskov med skattejusteringen måste avse minst ett helt år, dels slutligen därför att — om det blir ett års uppskov — statskassan då berövas 80 miljoner kronor i inkomster. Invändningarna är minst sagt diskutabla. Visserligen talar skäl för att släpvagnsskatten och traktorskatten samordnas, men det är näppeligen hållbart så långt att man fördenskull i riksdagen skall släppa igenom ett ofullkomligt och illa genomtänkt skatteförslag, vars konsekvenser man inte kan överblicka. För övrigt: om riksdagsbeslutet fattas i höst och konsekvenserna av beslutet därigenom blir offentliga, har jag svårt att förstå vilka olägenheter som skulle uppstå, om den nya beskattningen träder i kraft den 1 april i stället för den 1 januari. Sker detta, lär argumentet om statskassans stora förlust inte vara lika bärigt som om uppskovet skulle avse ett helt år. Bevillningsutskottet har naturligtvis inte kunnat tillstyrka förslaget i framlagt skick. Förutom de kompletteringar som utskottet nödgats göra förordar det ett dispensförfarande, som man tror skall undanröja vissa av bristerna i regeringsförslaget. Jag skall inte närmare gå in på det problemet nu utan bara helt kort konstatera att om det förslaget bifalles, lär det inte bli någon sinekur för dem som skall pröva dispensansökningarna. Det blir en mycket ömtålig och svår historia att klara ut — bara för att man inte skulle behöva uppskjuta lagens ikraftträdande några få månader. Herr talman! Jag yrkar med hänvisning till det anförda bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Proposition nr 10 om släpvagnsbeskattningen är inte någon särskilt lyckad proposition. Den är dålig såväl i formellt som i materiellt hänseende, därom kan nog alla som sysslat med problemet vara ense. Jag hoppas att jag inte sårar herr finansministerns faderskänslor gentemot propositionen genom att konstatera detta! Beskattningsförslaget lägger en tung ekonomisk börda på den mycket begränsade sektor av fordonsparken som drabbas och på trafiken. Speciellt drabbas vissa exportindustrier med mycket tunga transporter. Den högsta skattesatsen stiger från 1 800 till 9720 kronor för de tyngsta fordonen. Enighet föreligger om att den nuvarande skattegränsen, 14 tons totalvikt, bör byggas på med hänsyn till den tek niska utvecklingen, som ju under de senaste åren gått mot större vagnsenheter. Men enigheten inskränker sig till detta. Formellt kan det anmärkas mot den ytterst knapphändiga för att inte säga torftiga utredning, på vilken de föreslagna nya skatteskalorna för släpvagnar bygger, och mot att något remissförfarande inte skett. Jag instämmer i den delen med herr Lundström. Som motiv åberopas i propositionen allenast vägkostnadsansvaret och den omständigheten att de tyngre släpvagnarna i beskattningshänseende för närvarande favoriseras, varigenom konkurrensen med andra transportmedel snedvrides. Från dessa utgångspunkter, som enligt mitt bedömande egentligen inte är något annat än antaganden, klipper man så till med maximala, progressivt uppbyggda skattesatser. För detta saknas praktiskt taget varje utredningsunderlag. Det finns inte heller några uppgifter om släpvagnsparkens sammansättning och användningsfrekvens. Ingenting alls sägs om vägkostnaderna. Bevillningsutskottet har insamlat vissa kompletterande uppgifter, men de har inte varit till fyllest. Det är därför reservanterna begärt bordläggning av denna fråga till höstsessionen för infordrande av ytterligare uppgifter och för att bereda den sittande bilskatteutredningen tillfälle att yttra sig. Jag skall inte gå närmare in på bordläggningsfrågan, som utförligt har behandlats av herr Lundström, utan skall i stället koncentrera mig på själva sakfrågan, dvs. den skärpta släpvagnsbeskattningen. Vad först angår den påstådda favoriseringen av släpvagnen gentemot andra transportmedel, dvs. järnvägen, så undrar jag om inte dessa påståenden är en smula överdrivna, En viss balans mellan transportmedlen lastbil och järnväg håller uppenbarligen på att inträda. En trafikuppdelning mellan järnväg och landsväg har kommit till stånd tack vare inte minst en skicklig politik från SJ:s sida. Bakom förslagets materiella regler ligger uppenbarligen ytterst en verkligt stor stridsfråga, som i dag endast är föremål för en förpostfäktning, nämligen huruvida den tyngre lastbilstrafiken genom beskattningen betalar sina vägkostnader eller inte. Det är möjligt — jag säger möjligt — att något ligger i påståendet att så inte skulle vara fallet. Man vet därom ingenting bestämt. Då utredning i ämnet pågår kan det dock med skäl göras gällande att vi borde ha väntat med att lägga nya höga skatter på trafiken till dess att utredningen är klar. Det är enligt min mening olyckligt att man här har brutit ut en detalj, de större släpfordonens skattebehandling. Allt borde ha setts i ett större sammanhang. Frågan är inte så enkel. Det råder delade meningar bland expertisen rörande premisserna. Det sägs å ena sidan, den fiskaliska, att stora axeltryck medför stort slitage och att därför de tunga släpfordonen bör lämna ett avsevärt större bidrag än vad de för närvarande gör. Häremot kan å andra sidan invändas att slitage och vägkostnader inte är detsamma. Slitaget är endast en ringa del av totalkostnaderna. Av de totala vägkostnaderna som fördelas på två huvudkomponenter, nämligen underhåll och byggkostnader, är det egentligen kostnaderna för bärigheten som här har intresse. Men att bärigheten blir kostnadskrävande beror framför allt av tjällossningens nedbrytande inverkan på vägsystemet. Man måste i vårt land med dess klimat bygga särskilt stabilt med hänsyn till denna faktor. Fordonens axeltryck har däremot, enligt vad åtminstone vissa vägtekniker säger, mindre betydelse. Den extra kostnaden för att höja axeltrycket från 8 till 10 ton har beräknats till endast 6 procent av bärighetskostnaden. Det är i alla fall inte styrkt att släpfordonets vägkostnader stiger med totalvikten efter en starkt progressiv skala enligt finansministerns modell. Detta är den ena sidan av saken. En annan sida måste också tas i betraktande, nämligen den omständigheten att släpvagnens utnyttjande sjunker med den växande totalvikten. Detta resonemang talar alltså snarast emot en stark progressiv beskattning av de tunga släpvagnarna av den typ som föreslås. Jag vill inte här kategoriskt uttala mig om vad som är sanning utan ställer frågan: Vad är sanning på detta område? Men med tanke på den ovisshet som råder menar jag, att statsmakterna här bör gå försiktigt fram för att inte äventyra de rationaliseringsvinster som inom transportväsendet åstadkommits under de senaste åren, varvid just släpvagnen spelat en avgörande roll. Låt oss ta detta en smula piano! Transportväsendet har i dag en central plats i samhällsekonomin. Vi får inte här mer eller mindre handla i blindo. Transportekonomin har — jag vill särskilt understryka detta — förbättrats tack vare släpvagnarna. Släpvagnen har möjliggjort lägre personalkostnader per lastenhet. Man har också via s, k. påhängsvagnar kunnat genomföra en specialisering som varit till stort gagn för trafiken. Men det väsentliga är att släpvagnarna respektive påhängvagnarna ofta haft en mycket lägre användningsfrekvens eller lägre utnyttjningstid än själva dragfordonet. Det är detta som skiljer släpvagnen från lastbilen som transportmedel. Denna väsentliga faktor berörs över huvud taget inte i propositionen. Inte så sällan förekommer det exempelvis att till varje dragfordon hör flera släpvagnar, av vilka endast en är i trafik medan de andra står under lastning eller lossning eller används på annat sätt utan att trafikera vägnätet. Släpvagnen nyttjas många gånger som något slags lagerlokal — det är en ganska vanlig företeelse. Ett annat exempel på modern lasthantering erbjuder det samarbete med järn väg och båt som har ägt rum särskilt under det senaste året genom att släpoch påhängsvagnarna befordras på järnväg eller båt. Man för genom ett dragfordon dessa vagnar ombord på järnväg eller båt, och så får släpvagnen eller påhängsvagnen fortsätta ensam — detta system kallas piggy-back och fishyback. Liknande gäller om specialvagnar för befordran av grävmaskiner, lyftkranar, bandlastare, byggelement m, m. Alla dessa specialvagnar har låg utnyttjningstid — de står för det mesta stilla medan maskinen arbetar. Släpfordonens lägre utnyttjande är enligt vår mening det starkaste argumentet mot att släpfordonen i beskattningshänseende jämställs med lastbilen. Bevillningsutskottets majoritet har inte kunnat undgå att lägga märke till nu angivna förhållanden och att de föreslagna skatterna med hänsyn till den låga användningstiden för släpvagnar och påhängsvagnar i många fall måste te sig orättvisa. Majoriteten har också i denna del givit departementschefen en liten bakläxa — om jag så får uttrycka mig — på så sätt, att man visserligen godtar de föreslagna skattesatserna men samtidigt uppmanar Kungl. Maj:t att medge ganska vittgående lättnader vid lågt utnyttjande. Det är på sätt och vis en inte oväsentlig modifikation, jag medger det. Det är gott och väl, men kvar står alltjämt de höga skattesatserna. Därtill kommer också att utskottsmajoritetens system å andra sidan innebär — förutom en betungande administrativ börda för såväl myndigheterna som den enskilde företagaren — stora olägenheter för trafiken, eftersom företagarna inte på förhand vet hur stor skatten blir i det individuella fallet och hur de skall kalkylera. Detta är en mycket viktig sak. Det leder till att dispenssystemet blir ganska oberäkneligt, och många fordon, för vilka det kanske inte finns möjlighet att styrka att användningen understiger 3 000 mil, som enligt utskottsmajoriteten skulle vara det magiska talet, blir för hårt beskattade. Reservanterna har velat gå en annan väg. De är medvetna om att det är fråga om ett provisorium. De bygger in lättnaderna i själva skatteskalorna. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att jag med herr talmannens tillstånd har låtit sätta in ett par bilder i TV-rutorna. Nederst på bilderna ses den nuvarande skatteskalan, i mitten går reservanternas och högst går den progressiva skalan, dvs. departementschefens. Reservanternas skatteskalor görs i huvudsak proportionella i stället för progressiva. Vi börjar vid 1800 kronor och slutar med en högsta skattesats på 4 830 kronor vid 36 ton. Majoritetens högsta skattesats är 9 720 kronor, Höjningen sker i reservanternas skalor etappvis med samma steg som i utskottsmajoritetens förslag men med lägre belopp, i genomsnitt 150 kronor per ton. Vårt förslag innebär att skattehöjningen blir någorlunda rimlig. Även reservanterna har emellertid ansett sig nödsakade acceptera vissa dispensregler för att undvika orättvisor vid lågt utnyttjande, men dispenserna bör i detta fall inte bli så många. Vi har velat slå vakt om riksdagens beskattningsrätt genom att begära att Kungl. Maj:t vid riksdagens höstsession skall framlägga proposition med förslag rörande de närmare bestämmelserna för lättnaderna i beskattningen, och vi har särskilt reserverat oss på den punkten. Vi anser att det skulle urholka riksdagens beskattningsrätt, om Kungl. Maj:t skulle inom en tämligen vidsträckt ram ha fria händer att utan riksdagens medverkan utforma de ifrågasatta dispensreglerna. I övrigt anser vi att en viss differentiering av släpvagnsskatten med t.ex. olika skatteskalor för vanliga släpvagnar och påhängsvagnar för olika ändamål bör övervägas. I fråga om påhängsvagnarna är överbeskattningen påtaglig — 1 000 kronor per vagn har det sagts. Det är emellertid bilskatteutredningens sak att utreda den frågan liksom även frågan om kilometermätare, som ut skottsmajoriteten har fört i förgrunden. Detta om detta. Det andra avsnittet i det frågekomplex som utskottsbetänkandet behandlar, nämligen traktorbeskattningen, skall jag inte närmare fördjupa mig i. Denna fråga kommer att behandlas av andra företrädare för reservanterna. Jag vill endast fästa uppmärksamheten på att de av reservanterna föreslagna lägre skattesatserna för släpvagnarna även slår igenom när det gäller trafiktraktorernas släpvagnar. Jag utgår ifrån att de skattelättnader som avses för de lastbilsdrivna släpvagnarna med kort körtid på vägarna skall tillämpas även för de traktordrivna släpvagnarna. Jag tänker härvid i synnerhet på de s.k. traktordumprarna. Herr talman! Jag yrkar i första hand bifall till reservationens punkt A och i andra hand till reservationen i övrigt.

Herr talman! Även om jag villigt erkänner att utskottets betänkande är bättre än propositionen, förmodar jag att varken finansministern eller utskottets majoritet finner det underligt att vid behandling av denna fråga avvikande uppfattningar föreligger. Det är inte så, herr talman, att reservanterna — i fråga om såväl släpvagnsskatten som traktorskatten — motsätter sig kostnadsansvarighetsprincipen. Vad som i första hand ter sig minst sagt egendomligt är att man tillsätter en vägkostnadsutredning och ger bilskatteutredningen i uppdrag att lösa finansieringsfrågorna och i stort sett samtidigt lägger fram en proposition som föreslår nya principer i fråga om beskattningen av såväl släpvagnar som traktorer. Mot den bakgrunden och i vetskap om att sedvanligt remissförfarande icke skett anser reservanterna att frågan bör uppskjutas till höstriksdagen för att nämnda utredningar samt vederbörande remissinstanser skall ha möjlighet att ge sin mening till känna. Om mot all förmodan ett uppskjutande av behandlingen till höstriksdagen icke kan bifallas av riksdagen, föreslår reservanterna vissa väsentliga ändringar i förslaget. Låt mig först framhålla att den nya släpvagnsskatten hårdast kommer att drabba fordonsägare i glesbygderna. Det kommer att betyda ökade fraktkostnader och därmed ökade priser. I enlighet med i propositionen föreslagna viktklasser föreslår reservanterna en höjning etappvis av 150 kronor per ton för fordon upp till 36 ton. Utöver detta måste helt naturligt — och det sägs även i utskottets betänkande — dispensregler till för specialvagnar som under obetydlig del av året används för vägtransport. När det gäller traktorbeskattningen har finansministern valt schablonregler utan hänsyn till vägkostnadsansvar. Vi finner det naturligt att traktorskatten anpassas till det trafikarbete som utförs. Av den anledningen föreslår reservanterna för det första att traktorer som uteslutande används i jordbruket och alltså inte använder vägarna blir skattefria, för det andra att skatten bestämmes efter viktklasser vilket framgår av reservationen under C. Vi föreslår tre olika klasser: för traktor med en tjänstevikt ej överstigande 2300 kg 100 kronor, om tjänstevikten överstiger 2300 men ej 3 000 kg 200 kronor och om tjänstevikten överstiger 3 000 kg 300 kronor. Vi tror att man via en sådan differentiering bättre tjänar syftet än om man följer den schablon som finansministern har föreslagit. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! I detta betänkande behandlas också <traktorbeskattningen. När det gäller den frågan vill jag er inra om vad som sagts i propositionen, nämligen att fordonens vägkostnadsansvar i första hand bör avkrävas med utgångspunkt i kostnadsansvarighetsprincipen. Finansministern förklarar emellertid att det har varit svårt att lösa traktorbeskattningen efter den principen, och han stannar i stället för att införa en genereil beskattning av traktorerna. Härvid delas dessa upp i två klasser, varvid de s.k. trafiktraktorerna hänförs till klass I. Beskattningen av dem skall enligt förslaget i princip innebära att skatten skall utgå med hälften av den skatt som utgår på lastbil med motsvarande tjänstevikt. Mot den beskattningen har jag intet att invända, eftersom dessa traktorer i huvudsak går i kontinuerlig trafik, men jag vill ändå konstatera att det föreslagna beloppet är godtyckligt valt utan någon särskild utredning. De övriga traktorerna som används i jordbruket och i skogen hänförs till klass II, vilket innebär att de kommer att beskattas med 200 respektive 300 kronor per år beroende på tjänstevikten. även dessa belopp är godtyckligt valda, och vad värre är: samtliga traktorer skall beskattas oberoende av om de används för transporter på allmän väg eller ej. I princip bör inte jordbrukstraktorerna beskattas så länge som jordbruket inte får kompensation genom den prisöverenskommelse som skall träffas. Nog borde finansministern ha aviserat detta så att kompensation kunnat erhållas. Som det nu är och om ingen förändring kommer att ske så förlorar jordbruket cirka 50 miljoner kronor under den avtalsperiod som råder för jordbruket. Perioden sträcker sig fram till den 1 juli 1971. Det är bekant för alla att prissättningen på jordbrukets produkter är föremål för statlig reglering, vilket innebär att vi inte kan få ut andra priser för våra produkter än vad förhandlingsdelegationen har kommit fram till och riksdagen sedermera beslutar om. Men än är det inte för sent att reparera denna skada, därför att riksdagen har ännu inte beslutat om jordbrukets priser. På flera produktområden får jordbruket sänkta priser, och då måste i rättvisans namn kompensation ges för den pålaga som den nya beskattningen innebär. Utskottet säger i sitt betänkande att man kan betrakta jordbrukstraktorernas beskattning såsom en minimiavgift för att de skall få tillträde till allmän väg och understryker att beskattningen får ses som en solidarisk avgift för att täcka det gemensamma vägkostnadsansvaret för jordbruk och skogsbruk. Det vägkostnadsansvar som utskottet här talar om är ännu inte utrett, och därför kan vi inte känna något solidariskt ansvar härför. Riksdagen har tidigare uttalat att om en traktorbeskattning skall genomföras, skall detta ske efter kostnadsansvarighetsprincipen, men nu blir det alltså efter en schablonmetod. Om en beskattning för jordbrukstraktorerna skall genomföras, bör den utformas så att den drabbar de fordon som verkligen utför vägtransporter samt också i möjligaste mån anpassas efter graden av det utförda trafikarbetet. Därför är det förslag som utskottet stannat för helt orealistiskt sett från jordbrukets synpunkt och även från rättvisesynpunkt. Det måste vara fel att belasta de traktorer med skatt som inte används i trafik. Inte skall vi väl på nytt behöva införa järnhjulen för att nå det mål som utskottet tycks ha uppsatt. Det vore alltför tokigt. Det enda riktiga är att göra en ny klassificering vid beskattningen av jordbrukstraktorer så att de traktorer som i obetydlig utsträckning används på allmän väg kan ingå i en skattefri klass, vilket har föreslagits av reservanterna. Till en sådan klass bör då hänföras de traktorer som inte används för transport på allmän väg i annan mån än när det gäller transport mellan brukningsenheten och dess ekonomibyggnader. I reservationen föreslås dessutom att övriga jordbrukstraktorer, som hänföres till klass II, bör differentieras beträffande skatteuttaget därför att slitaget på vägarna varierar med traktorns tyngd. Reservanterna förordar efter den principen att skatten skall utgå med 100, 200 respektive 300 kronor, beroende på traktorns tjänstevikt. Herr talman! För att ytterligare belysa det orimliga i den föreslagna beskattningen vill jag erinra om att tusentals bilar kör tusentals mil om året på våra vägar, och ändå har många av dessa bilar inte högre skatt än som nu föreslås för traktorerna. Herr talman! Jag ber att med det anförda få instämma i herr Gösta Jacobssons yrkande.